Fru talman! Edward Riedl har frågat finansministern om hon och regeringen övervägt att vidta några aktiva åtgärder för att stoppa utvecklingen med skenande bensin och dieselpriser. Interpellationen har överlämnats till mig. Jag konstaterar liksom Edward Riedl att priserna på bensin och diesel har stigit kraftigt under de senaste månaderna. Det finns flera orsaker till detta, bland annat att råoljepriset stigit på senare tid samt att ekonomin tagit fart efter pandemin och efterfrågan ökat. Vissa raffinaderier stängde också ned verksamhet under pandemin, och det tar tid att komma upp i normal produktionskapacitet. För regeringen visar de höga priserna hur viktigt det är att vi ställer om samhället och att vi gör det rättvist. Av bland annat denna anledning har regeringen sänkt skatten för personer i drygt 70 glesbygdskommuner. Det finns även en särskild nedsättning av fordonsskatten för bilar som ägs av personer i glesbygd. Dessutom finns ett investeringsstöd för att garantera att det finns drivmedelsstationer även i serviceglesa områden. Det är värt att notera att ingen del av prisuppgången under året beror på höjda drivmedelsskatter. Den senaste gången ett aktivt beslut fattades om att förändra drivmedelsskatterna var när den så kallade bnp-indexeringen pausades för 2021 och 2022, något som medförde en lägre energiskatt på bensin och diesel. Vi behöver ställa om så att vi kan använda annat än fossila bränslen i våra bilar, exempelvis el eller hållbara förnybara drivmedel. Denna omställning måste ske på ett sätt så att hela Sverige kan vara med på den, även de som är beroende av bilen. Regeringen arbetar för en omställning som innebär att växthusgasutsläppen från transportsektorn i princip ska vara noll senast 2045. Insatser görs för att skapa transporteffektivitet, elektrifiering, hållbara förnybara drivmedel samt energieffektiva fordon och fartyg för att ställa om transportsektorn till fossilfrihet och nå riksdagens klimatmål. Andelen laddbara fordon på vägarna ökar. Det kräver en utbyggnad av infrastrukturen för laddning. Utbyggnaden bör ske i en takt som gör att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn. Regeringen har inrättat en elektrifieringskommission för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet. Samtidigt pågår arbete med att ta fram en övergripande elektrifieringsstrategi. Regeringen har också infört en skattereduktion till privatpersoner för installation av laddpunkt till elfordon. Klimatklivet föreslås i budgeten för 2022 få en kraftig förstärkning och kan även fortsatt ge stöd till konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. För att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft föreslår regeringen en satsning på 1 900 miljoner kronor under de närmaste två åren. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna minska klimatpåverkan från transportsektorn och från vägtrafiken samtidigt som vi tillgodoser behovet av tillgänglighet. Att på kort sikt minska kostnaderna för fossila drivmedel är dock inte rätt väg att gå.
Fru talman! Jag konstaterar att ministern har noterat och håller med om att priserna har gått upp väldigt mycket på sistone. Om jag förstår det hela rätt delar han dock inte uppfattningen att regeringen borde göra något åt det, för regeringen har ingenting med de höga bensin och dieselpriserna att göra. När jag ställde frågan, fru talman, hann jag bara ställa den innan en minister i den här regeringen gick ut och sa att man på något sätt skulle försöka kompensera landsbygden för de höga bensin och dieselpriserna. Det nämns inte i det här svaret, och jag tror att jag förstår varför. Det som kom ut av den kompensationen till landsbygden var nämligen att samma regering nu säger att man tänker försämra reseavdragen, återigen med udden riktad mot dem som finns utanför våra städer. Den här regeringen, fru talman, har höjt bensinskatten, höjt dieselskatten, höjt fordonsskatten och höjt flygskatten, och den håller nu på och tittar på hur man ska kunna försämra reseavdraget ytterligare för de människor som är beroende av bilen för att ta sig till och från jobbet. Det är en politik med udden riktad mot Norrland, mot landsbygd och mot alla i Sverige som är beroende av bilen varje dag i sitt liv. Den slår hårt mot hårt arbetande människors plånböcker. Marginalerna äts upp. Samtidigt drabbas också företagen. Åkerier och många andra får mycket fördyrade kostnader för att kunna genomföra sina transporter. Det svenska jordbruket har drabbats precis lika hårt. 20 procent av årets vinst försvinner i jordbrukssektorn till följd av de höga dieselpriserna. Men den här regeringen har ingenting med detta att göra. Alla skattehöjningar som har lett fram till det höga priset tar regeringen inget ansvar för, och man vill inte heller göra någonting åt det. Men låt oss komma ihåg, fru talman, att det är den här regeringen som har höjt skatterna. Och när oljepriset har varit lågt har det inte fått fullt genomslag. Nu när oljepriset stiger sker det markant mycket snabbare i Sverige än i andra länder. Låt mig ta ett exempel. Jag vet att fakta är jobbigt för den här regeringen, men om man tittar på hur det såg ut för bara tre fyra år sedan och jämför dieselpriset i Sverige och Tyskland ser man att vi då låg ungefär jämsides. I dag är det 4 kronor dyrare per liter i Sverige än i Tyskland, och så är det till följd av medveten politik från den här regeringen. Och kompensationen som utlovades till dem på landsbygden blev fortsatta bördor och ingenting annat. Fru talman! Det går att ha en offensiv miljö och klimatpolitik utan att slå på dem som inte har alternativ till bilen. Det finns ingen skillnad i uppfattning kring om Sverige ska ställa om och om vi ska elektrifiera fordonsflottan. Om man vill elektrifiera fordonsflottan, som även regeringen vill, är det dumt att göra elen så mycket dyrare och stänga ned fungerande kärnkraft och mycket annat. Det hade behövts i den här omställningen och i elektrifieringen av samhället. Återigen, det här är ett resultat av medveten politik. Man stänger ned fungerande kärnkraft, försvårar omställningen till elektrifiering och samtidigt bedriver man på vägen fram en närmast extrem politik där Sverige nu har världens näst dyraste diesel. Efter årsskiftet kommer vi att ha dyrast diesel i hela världen. Inget annat land beskattar diesel så mycket som Sverige gör, och det slår mot människor som inte har möjlighet till kollektivtrafik. Det slår också mot den svenska ekonomin. Det handlar inte om att vara för eller emot omställningen, utan det handlar om att människor ska ha möjligheter att ta sig fram till den här omställningen.

Fru talman! Jag tror tyvärr inte att den begränsade talartiden i riksdagens kammare medger att jag bemöter alla de felaktigheter och halvsanningar som Edward Riedl staplar på varandra. Men jag kan konstatera en sak, och det är att om man som Edward Riedl företräder ett parti som gick till val på sänkta drivmedelsskatter kanske man ska tala lite tystare i den här diskussionen eftersom samma parti, när Edward Riedl själv satt i trafikutskottet, valde att höja skatten på bensin och diesel. Det var precis det här som hände när Edward Riedls parti hade regeringsmakten, statsministerposten och finansministerposten: Man lovade väljarna lägre drivmedelspriser, och väljarna fick högre drivmedelspriser, inte minst i Edward Riedls hemvalkrets Västerbotten. Edward Riedl nämner elpriserna. Ja, vi har Europas lägsta elpriser för företagare. Det har vi haft under en lång tid. När Edward Riedls Moderaterna ledde regeringen hade vi ett elunderskott. I dag har vi ett elöverskott på 35 terawattimmar. Vi exporterar el 362 dagar om året i stället för att vara beroende av elimport som vi var när Edward Riedls parti hade regeringsmakten. Som jag nämnde i mitt interpellationssvar tycker vi att drivmedelspriserna är för höga för dem som bor i glesbygd. Det är därför vi kompenserar i fordonsskatten, och det är därför vi sänker skatten i glesbygd. Vi gör inte som Edward Riedls parti, nämligen att i stället subventionera bilåkande i Täby och Danderyd där det finns god kollektivtrafik.

Fru talman! Retoriken börjar kännas igen från alla ministrar i den här regeringen. Det kallas för SD-retorik om man tycker annorlunda eller beskriver verkligheten. Det var den tidigare ministern som använde det uttrycket. Den här ministern hävdar att det finns felaktigheter och halvsanningar som han inte har den minsta möjlighet att hinna besvara, och ändå använder han inte ens halva sin talartid. Han hade ju i alla fall, fru talman, kunnat göra ett försök att bemöta någonting av det jag sa. Problemet är att även ministern vet att han i det här fallet har fel. När det inte räcker börjar man plocka fram vad andra regeringar minsann har gjort, och man kan backa tillbaka både 10, 20 och 30 år utan några större problem och försöka använda det som någon form av sköld mot de misslyckanden som man själv är ansvarig för. Jag tror, fru talman, att den här regeringen och ministrarna i den här regeringen är allergiska mot att ta ansvar för sin egen politik. Det är den här regeringen som har höjt skatterna på bensin och diesel. Det är den här regeringen som har höjt fordonsskatterna. Det är den här regeringen som nu planerar att försämra reseavdraget. Allt det slår mot människor som bor på landsbygden, människor som bor i Norrland - människor som är beroende av bilen till och från jobbet. Det är de som drabbas av den politiken. Jag försöker beskriva att det dessutom är en rätt extrem politik. Jag tror inte heller att oljan är framtiden. Jag tror att vi behöver ställa om samhället, och vi behöver göra väldigt mycket för att åstadkomma det. Men på vägen mot omställning behöver vi inte straffa ut alla människor som inte har möjlighet att ha en elbil. Vi kan göra det precis som andra länder i vår omvärld och ställa om med sans och förnuft. Varför ska Sverige och medborgarna i det här landet betala 4 kronor mer per liter diesel än vad man gör i exempelvis Tyskland? Tyskland ställer också om, fru talman. Det är fullt möjligt att ha en politik där man ställer om mot ett mer hållbart samhälle och elektrifierar och att samtidigt ha människor med sig på den resan. Man behöver inte vara mest extrem i hela världen när det gäller att höja skatter, för de skatterna ska bäras av människor som samtidigt ska betala väldigt kraftigt höjda fordonsskatter och nu ska få försämrat reseavdrag. Fru talman! När människor sätter sig hemma vid köksbordet, slår ihop den här regeringens politik och räknar på hur det ser ut - det är då de får den fulla vetskapen om hur den här regeringens politik faktiskt har slagit. Jag tror, men jag kan ha fel - ministern har ju ändå några minuter på sig att svara -, att ministern inte vet hur mycket dyrare det har blivit för ett vanligt hushåll med bara kostnaderna för bilen med höjd bensinskatt, höjd dieselskatt och höjd fordonsskatt. Man sitter just nu och planerar ett förslag där man ska försämra reseavdraget. Det är de människor som inte har möjlighet till kollektivtrafik men som ska ta sig till och från jobbet och se till att vi har skatteintäkter för att finansiera vår gemensamma skola, sjukvård och äldreomsorg som ska betala de här mycket, mycket höga bränslepriserna som, som jag sa, efter årsskiftet blir dyrast i världen. Fru talman! Det går att ställa om på ett lugnt och sansat sätt och se till att alla människor kan följa med och att de som saknar alternativ inte behöver bära kostnaden. Frågan är varför den här regeringen inte vill det. Vid något tillfälle lyckades det undslippa en kommentar om att den här regeringen tyckte att man på något sätt kanske borde kompensera landsbygden nu när resultatet av den egna politiken är att priserna skenar iväg. Men det blir ingenting med detta, utan svaret till de människorna är: Nu ska vi försämra ännu mer för er. Det är inte att hjälpa människor, fru talman.
Fru talman! Edward Riedl vill bli rättad på fler punkter. Det kan jag väl gärna stå till tjänst med här i kammaren. Edward Riedl har helt fel om reseavdraget. Det blir mer rättvist eftersom det inte blir beroende av inkomst. De som har lägre inkomst får en högre resekompensation, och de som har högre inkomst får en lägre kompensation. Det blir helt enkelt rättvisare. Över 200 000 fler människor kommer att få möjlighet till kompensation för jobbresor. Framför allt märks de här förbättringarna i glesbygd. Dieselprisets och bensinprisets ökning beror inte på att regeringen har höjt skatten, för regeringen har inte höjt skatten. Det beror på, som jag nämnde i mitt tal, en ökad efterfrågan efter pandemin samtidigt som tillgången på de fossila drivmedlen har varit dålig, bland annat gasimport från Ryssland, och en begränsad raffinaderikapacitet i Europa. Tvärtom har regeringen fryst de närmaste årens indexering på bensin och diesel och höjer inte ett öre. Det kanske var de viktigaste delarna att rätta till. Jag återkommer gärna i fler replikskiften med att rätta till fler felaktigheter från Edward Riedl. Det finns en del att ta av. Edward Riedl tyckte att det var besvärande att jag återgav hur Edward Riedl själv och Moderaterna har agerat tidigare. Jag tycker ändå att det kan vara intressant för väljarna att höra att när man är i opposition, som Edward Riedl är nu, utlovar man sänkta skatter. När man kommer i majoritet gör man det motsatta. När Anders Borg var finansminister, Fredrik Reinfeldt var statsminister och Edward Riedl var framstående riksdagsledamot med just transportfrågorna som ansvarsområde gick man åt det motsatta hållet. Trots det man hade lovat väljarna höjde man skatten. Fru talman! Det troligaste utfallet om olyckan skulle vara framme och Edward Riedl och Moderaterna återigen får regeringsmakten är just höjda, inte sänkta, skatter. Edward Riedl låtsas som att vi inte har kompenserat. Vi har sänkt skatten för boende i 70 glesbygdskommuner, just för att det är där det är jobbigast med bensin och dieselpriserna. Vi har satt ned fordonsskatten för personer som bor i glesbygd, just för att de stigande bensin och dieselpriserna är jobbigast för personer som bor i glesbygd. Vad föreslår Edward Riedl? Han föreslår att man ska sänka skatten, men mest för dem som bor i Danderyd, Vellinge och Täby. Det är inte alls riktat mot dem som bor i glesbygd. Edward Riedl får nog göra hemläxan och fundera på hur man skulle kunna utforma en moderat politik som leder till sänkta utsläpp och förbättrad livstillvaro för dem som bor i glesbygd.
Fru talman! Jag kan börja med att, till skillnad från ministern, besvara frågorna. Det som jag och Moderaterna tror är en av de viktiga byggstenarna för att elektrifiera och ställa om samhället är att se till att vi har god tillgång till ren och billig el. Då kan vi inte göra som den här regeringen och stänga ned fullt fungerande kärnkraftverk. När man nu får svårigheter med att leverera el i södra Sverige gör man två saker. Först sätter man igång och börjar elda olja. 140 000 liter olja i timmen bränner man i Karlshamn på grund av att man inte har ordning och reda i energipolitiken. Man gör också något annat; den här ministern har sagt att han tycker att elprisområdena ska ses över. Det skulle innebära kraftigt höjda elpriser, inte minst i Norrland. Det vore helt förödande. Fru talman! Jag tycker snarast att retoriken från ministrarna börjat bli rätt desperat. Man vill inte ta ansvar för någonting av det man är ansvarig för. Ministern skulle kunna använda sin tid till att svara på någon av de här frågorna, exempelvis hur mycket dyrare det har blivit för en vanlig familj med två bilar. Hur mycket dyrare har det blivit med den här regeringens politik? Det kan man inte svara på, för man har ingen aning. Antagligen bryr man sig inte heller, fru talman. Man gör ju ingenting för att försöka kompensera de människorna. Den här regeringen skulle kunna svara på varför dieseln är 4 kronor dyrare per liter i Sverige jämfört med i Tyskland, som är ett land som för några år sedan hade ungefär samma dieselpris som Sverige. Det beror inte på några skatter från den här regeringen, säger ministern. Jag tror att man ska försöka hålla sig till fakta när det gäller detta. Jag tackar för debatten.
Fru talman! Ingen uppmaning skulle kunna spegla Edward Riedls behov bättre: att hålla sig till fakta. Trots att jag i varje inlägg, tror jag, har nämnt att vi har sänkt skatten för 70 glesbygdskommuner och att vi har satt ned fordonsskatten för boende i glesbygd står Edward Riedl här och säger att det inte har varit någon kompensation. Ingen kompensation, sa Edward Riedl. Det är lögn, Edward Riedl. Det vet du, eftersom jag har nämnt det i tre inlägg i rad. Sedan påstår Edward Riedl att vi ska få kraftigt höjda elpriser i Norrland. Det är också lögn. Vi kommer inte att vidta någon åtgärd som pressar upp elpriserna. De åtgärder vi ska vidta ska tvärtom pressa ned elpriserna. Under den tid Moderaterna styrde Sverige hade vi underskott på el. Nu har vi överskott. Under den tid Moderaterna styrde Sverige var 5 procent av vår elproduktion beroende av fossila bränslen. I dag är det 0,8 procent. Det var alltså 5 procent på Moderaternas tid. Det är 0,8 procent i dag. Det är fakta, fru talman, som Edward Riedl vägrar att förhålla sig till. Jag har den största respekt för de hushåll i glesbygd som oroar sig över höjda bensin och dieselpriser. Jag är beredd att utöver de tre sätt att kompensera som vi har använt hittills diskutera hur man skulle kunna kompensera dem ytterligare. Men jag är inte beredd att, som Moderaterna och Edward Riedl vill göra, sänka priset vid pumpen. Det gynnar mest dem som bor i storstaden och som har god tillgång till kollektivtrafik. Våra kompensationer ska gå till glesbygden.